Herr talman! Jag vill säga några få ord till herr Werner. Herr Werner påstår att jag är på glid i den här frågan. Det vill jag ta avstånd från. Jag har en gång sagt att jag skall bekämpa detta partistöd så länge jag någonsin kan. Herr Werner tillrättavisade mig i det förra ärendet och sade: »Sanningen skall göra eder fria». Tänk på det, herr Werner! Det är inte en riktig skildring att säga att jag är på glid. Jag har tydligt och klart framhållit att partistödet är odemokratiskt och aldrig kommer att kunna accepteras i ett demokratiskt samhälle. Det står jag för. Dessutom föreslås det i vår motion att partistödet skall dras in. När jag ändå står här i talarstolen vill jag säga till herr Nilsson i Östersund, att partistödet inte kan vara demokratiskt, eftersom man då fixerar demokratien till de fem partier som för närvarande finns i riksdagen. Därmed är allt väl beställt, menar herr Nilsson, men det menar inte jag. är det demokratiskt att en KDS-anhängare tvingas att på sin skattsedel betala pengar till dessa fem partier, som han inte vill vara med i och vilkas program han inte godkänner? Det är icke demokratiskt att några — som på den grunden gått in i en annan sammanslutning — skall utestängas från partistöd för all framtid. Det har sagts att partistödet skulle omprövas. Vi finner att tiden nu är inne att göra det.

Herr talman! När partistödet beslutades av 1965 års riksdag beslutades också att en förutsättningslös översyn av systemet och dess närmare utformning skulle ske sedan erfarenheter hade vunnits av dess praktiska tillämpning. Det var väl närmast från centern som en sådan omprövning hade yrkats, och vad man då hade i blickpunkten var bl.a. frågan, vem som skulle få parti stöd, det vill säga i vad mån nya partier också skulle kunna få det. Nu har systemet tillämpats under ett val, nämligen under ett kommunalval, men vi får väl förutsätta att man, innan man går till denna omprövning av bestämmelserna, vill ha erfarenhet också från åtminstone ett riksdagsmannaval. Motionärerna föreslår att grundlagberedningen skall göra denna översyn. Även om grundlagberedningen till äventyrs skulle finnas kvar vid den tidpunkt när omprövningen bör ske har vi inom utskottet ändå funnit att omprövningen bör företas i annan ordning än genom grundlagberedningen.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
Herr talman! Jag kan hålla med herr Nilsson i Östersund om att det inte finns stor anledning att ta upp en omfattande debatt kring denna fråga. När man lyssnar på herrar Sjöholm, Werner och Rubin undrar man om de har glömt allting och inte lärt någonting. Herr Rubin och inte minst herr Sjöholm talar om att ett partistöd principiellt är fullständigt odemokratiskt, och samtidigt skriver de i en motion, att det är tveksamt om något partistöd bör lämnas. Jag vill gärna understryka att jag var en av dem som i motioner och genom anföranden här i talarstolen framhöll att frågan borde ha utretts och att man borde se över formerna, eftersom det inte är säkert att just den fördelningsprincip som nu används är den lämpligaste. Sedan vill jag gärna säga att jag tycker att herr Rubin inte borde använda så stora bokstäver och sätta sig som domare över politisk verksamhet på andra håll. Jag undrar verkligen om herr Rubin har anledning att uppträda som läromästare för andra partier och deras medlemmar och förtroendemän.

Det är märkligt att herrarna fullständigt glömmer bort detta perspektiv. Ett gammalt uttryck säger att partier är fria staters liv, Det är väl då alldeles uppenbart att fria partier är fria staters liv i ännu högre grad.

Vi kan väl inte komma ifrån att det kan uppstå en konflikt mellan önskemålet om att ett parti, särskilt om det då sitter i regeringsställning, skall vara fristående från sådana intressen, och frågan om hur ett partistöd lämnas. Denna debatt bör inte avslutas utan att det påpekas att detta var ett väsentligt skäl för riksdagsmajoriteten då den beslöt införa ett partistöd. Sedan är jag helt överens om att beslutet borde ha kunnat föregås av en utredning och att det behövs en översyn. Utskottet har redan tidigare uttalat sig för en sådan. Hur skall man dra ut konsekvenserna av detta tal om att man tvingar vissa människor att stödja ändamål som är för dem främmande eller som de kanske är motståndare till?

Det är precis samma sak som när man inte velat föreslå ett förbud för bolag eller fackföreningar att lämna pengar till vissa partier — då är väl detta i lika hög grad ett övergrepp. Jag tycker att dessa principiella synpunkter måste vara med när man diskuterar partistödet. Man bör inte från denna talarstol argumentera som om man är helt borta från den verklighet vi har både i detta land och i andra länder.

Herr talman! Bara ett ord till herr Sjöholm, som ifrågasatte sanningen i mitt anförande! Jag citerade herrar Rubins och Sjöholms gemensamma motion, där det tydligt och klart talas om att man är »ytterligt tveksam», att »former behöver omprövas» 0. s. v. Är man helt mot ett partistöd, har man väl inte heller behov av att pröva några former. Vi i högern står naturligtvis principiellt på samma linje i vad avser viljan att ha partistödet ur världen, men eftersom vi i en annan motion har ett längre gående yrkande, kommer vi vid en eventuell votering i dag att avstå.

Herr talman! Herr Eliasson i Sundborn menade att det inte finns anledning till någon stor debatt i detta ärende. Jag vill då erinra om vad departementschefen på sin tid anförde i propositionen, nämligen att detta är en fråga av största betydelse för det politiska livet och för demokratiens ar betsvillkor. Är det inte en stor fråga, vet jag inte vilka som är någonting att diskutera. Herr Eliasson påstår att jag sätter mig som domare över andra. Nej, jag har haft nog av vissa politiska domare i det parti som jag så gärna ville vara med i, så detta skall vi kanske inte diskutera. Vad vi i stället skall tala om, herr Eliasson, är att jag här har försökt framföra uppfattningen hos vanliga skattebetalare, vilka kanske inte tycker om att stödja nuvarande politiska meningsriktningar. Herr Eliasson påpekar att man skattevägen tar ut pengar för anslag till en massa andra ändamål. Ja, man tar ut t.ex. till Riksidrottsförbundet för att stödja idrotten. Då säger man emellertid inte till den som betalar skatten att han därför är tvungen att verka inom någon idrottsgren. Man tvingar inte herr Eliasson att t.ex. hoppa höjd — vilket jag tycker att han delvis gjorde nyss. Jag vill bara erinra om den motion som herr Eliasson själv har skrivit under och som jag redan har citerat. Han säger där: » Vi är därför beredda att för kalenderåret 1966 acceptera de fördelningsgrunder som föreslagits i Propositionen. Frågan om en lämplig och riktig utformning av det allmänna partistödet för tiden därefter bör enligt vår mening närmare övervägas.» Jag kan inte finna annat än att år 1967 kommer efter år 1966, men det förhål ler sig möjligen så — som jag förut antydde — att pengarna har tystat viljan.
Herr talman! Först ett par ord till herr Werner! Vi har sagt att vi är emot detta partistöd i den odemokratiska utformning det nu har. Kan vi få ett partistöd som fyller demokratiska krav, skall vi vara med om det, och det är därför vi vill ha en utredning. Vi har inte på minsta sätt gett ett finger åt det nuvarande systemet. Herr Eliasson i Sundborn, som är en begåvad man, måste kunna förstå vad jag har försökt uttrycka så många gånger. Jag vill förklara det än en gång för att inte bli beskylld för att förneka att — som herr Eliasson säger — människor måste vara skyldiga att betala till barnbidrag, till sjukhuskostnader o.s.v. Detta är självklart, men vad jag ville påpeka är att ett parti, sedan det har kommit till makten, har rätt att i demokratisk ordning besluta vad det vill och att varje medborgare är pliktig att rätta sig därefter. Detta partistöd rycker emellertid in på ett tidigare stadium; det går ett steg före och blandar sig i själva spelet om fördelningen av makten, om vilket parti som skall få denna rätt att besluta om barnbidrag och allting annat. Det är den stora, fundamentala skillnaden, som jag är övertygad om att herr Eliasson förstår. Dessa ting är inte jämförbara; det vill jag gärna markera, ty jag är inte så enfaldig att jag skulle vilja argumentera om det förhölle sig så som herr Eliasson menar. Partistödet ingriper ”emellertid i spelet om makten, d.v.s. i den politiska propagandan. Det är detta som är felet.

Herr talman! Jag har begvärt ordet för att det på ett par punkter inte skall föreligga något missförstånd. Om herr Rubin känner sig nöjd med att han inte längre är besvärad av sällskapet med ett visst parti vill jag framhålla, att vi inom vårt parti upplever samma känsla av tillfredsställelse över att detta problem inte längre existerar inom partiet. I fortsättningen kan vi alltså koppla bort detta resonemang.

Det är mot detta jag reagerar. När man talar om partistödets roll, skall man väl inte framställa det som odemokratiskt att partierna får statligt stöd. Det är mycket farligare för partierna och för demokratien, vilket demokratiskt land det än må gälla, om partierna i sitt arbete och sina ställningstaganden är beroende av stora finansiella maktintressen eller vissa intresseorganisationer. Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret

Herr talman! Detta utlåtande bygger på en partimotion från högern, som tagit upp en rad intressanta frågor och föreslagit åtgärder i syfte att fördjupa och stärka vårt folkstyre. En del av dessa frågor är gamla bekanta. Men även om de debatterats tidigare i den Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret na församling, har riksdagen likväl inte kunnat komma fram till någon lösning, och frågorna är därför alltjämt aktuella — jag vågar påstå mer aktuella än någonsin. Såvitt jag kunnat finna har man inom de flesta andra partier ställt sig välvillig till motionernas innehåll, trots att man inte velat sträcka sig så långt som till att biträda motionsyrkandena. Detta intresse för motionerna bekräftar spörsmålens stora betydelse. Jag vill i detta sammanhang understryka vad reservanterna har anfört, att särskild uppmärksamhet bör vid utformandet av en ny författning ägnas den enskildes möjligheter att öva inflytande över samhällsangelägenheterna. Endast genom åtgärder i den riktningen kan man fördjupa och stärka folkstyret. Kanske kan någon tro att högermotionärerna genom sina motioner vill sätta en käpp i hjulet för grundlagberedningens fortsatta arbete. Jag försäkrar kammaren att det inte är på det sättet. Visserligen kan en utredning eller en vidgning av dess uppgifter medföra att arbetet drar ut på tiden — det har vi alla erfarenhet av. Vi har emellertid inte gjort någon som helst beställning på en utredning utan endast yrkat att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla, att motionerna överlämnas till grundlagberedningen för beaktande av däri angivna riktlinjer. Det är möjligt att vår begäran kan förefalla blygsam. Men då vi inte vill fördröja utredningsarbetet har vi stannat för denna hemställan. Jag finner det högst angeläget att grundlagberedningens uppmärksamhet riktas på detta spörsmål och att framstöten görs, eftersom dessa frågor inte särskilt poängteras i direktiven för grundlagberedningen. Möjligen tror någon att grundlagberedningen spontant kommer att ta upp frågorna och kanske anser, att högern kan göra sin röst hörd inom beredningen. Det finns emellertid inga garantier att så blir fallet. En enskild ledamot i en utredning kan heller inte gå utanför givna direktiv. I varje fall kan han då inte räkna med något större gehör för sina propåer. Herr talman! Jag skall inte gå närmare in på alla de frågor som motionärerna tagit upp. Säkerligen kommer flera talare att beröra ärendet, så att detsamma ändå blir diskuterat i sin helhet. För att något belysa bakgrunden till våra ställningstaganden skall jag emellertid ta upp ett par punkter. I det första avsnittet tar motionärerna upp utlandssvenskarnas rösträtt. Den frågan har länge varit under debatt, men på socialdemokratiskt håll har det rått ett kompakt motstånd mot tanken att ge utlandssvenskarna rösträtt. För min del har jag svårt att förstå varför denna tämligen stora folkgrupp ställts åt sidan utan möjlighet att utöva sin medborgerliga rätt. Det gäller ju flera tiotusental personer — med all sannolikhet betydligt över 60 000 människor, som på grund av tjänst eller av annat skäl nödgas bo utomlands och som på olika sätt gjort vårt land stora tjänster. Det är orimligt att denna folkgrupp inte i alla avseenden likställes med andra svenskar. Visserligen har motståndarna till förslaget hävdat att det föreligger tekniska svårigheter. Mot detta vill jag endast invända att vissa remissinstanser som tagit del av problemet inte funnit svårigheterna oöverkomliga. Nåväl, på sistone har motståndet mattats av, och man har ställt sig litet mer välvillig än tidigare. Inom högern anser vi att frågan förhalats länge nog. Vi emotser därför en snar lösning så att utlandssvenskärna erhåller sin medborgerliga rättighet att rösta redan vid nästa års andrakammarval. Om folkomröstningsinstitutet vill jag endast säga att det ligger helt i linje med ett demokratiskt styrelsesätt. Det har för övrigt fungerat tillfredsställande i andra länder där det tillämpats. Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret Folket bör kunna höras i vissa fall. Så har också varit fallet hos oss, men utformningen måste vara en helt annan än den som exempelvis tillämpades vid den senaste folkomröstningen. Detta framhåller också motionärerna. Mer än två alternativ skapar endast förvirring och kan bli vilseledande. Så skulle jag vilja säga några ord om kollektivanslutningen trots att den redan har debatterats i dag. Det är känt hur kollektivanslutningen kan tillgå på arbetsplatserna. Denna ordning står ingalunda i överensstämmelse med demokratiens principer. Vi har i dagarna på nära håll sett beklämmande exempel på hur det kan gå till. För att förebygga sådant vill vi att den enskilde medborgarens politiska frihet skall garanteras i en kommande författning genom stadgande att anslutning till politiskt parti endast kan ske genom ansökan om individuellt medlemskap. Slutligen vill jag bara säga något om den kommunala demokratien. På det kommunala området står vi inför en nära nog våldsam utveckling. Genom den kommunala omvandlingen växer behovet av rättssäkerhet. Personkännedomen blir mindre ju större "kommunala enheter vi får, och det kan bli svårare för kommunalmännen att ta ställning i de olika fallen. Faran för maktkoncentration är också större i stora kommuner än i små. Det är därför vi anser det nödvändigt med ökad rättssäkerhet för de enskilda medborgarna, och vi är av den meningen att tiden nu är inne att inrätta en tredje ombudsmannatjänst, en kommunal. JO. För -.min del hyser jag synnerligen stort förtroende för de kommunala förtroendemännen och den kommunala självstyrelsen. I stort sett förekommer det heller inga misshälligheter. Men sådant kan dock förekomma, och då får inte den enskilde komma i kläm. Han måste liksom kommunalmannen ha en högre instans att vända: sig till. Detta står för övrigt i full överensstämmelse med förhållandena på den statliga sidan. Då bör systemet även kunna tilllämpas för kommunerna. Nu kanske någon säger att de kommunala förtroendemännen är hårt bevakade av allmänheten, och det är nog så riktigt. Men det blir ändå bara en lekmannamässig bevakning, och det kan inte vara tillfredsställande. Jag har här endast vidrört några av de problem som behandlas i motionen, och jag har försökt visa att vår demokrati tyvärr inte i alla avseenden fungerar väl. Det är därför högerpartiet har tagit upp dessa frågor och hemställt att motionerna måtte överlämnas till grundlagberedningen för beaktande. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till reservationen, vilket innebär bifall till motionerna.

Herr talman! När det gäller att fördjupa och stärka folkstyret spelar en fri radio-TV mycket stor roll. Det är här vill säga några ord om. Det var verkligen ett ödesdigert beslut som fattades i höstas, när radio TV:s monopolställning ytterligare befästes. Monopoliseringen av. massmedia innebär utan tvivel ett potentiellt hot mot det fria ordet och den fria åsiktsbildningen, väl jämförbart med en statsdirigerad press — ett arrangemang som väl ingen, på några få undantag när, vill acceptera. En monopolradio hör ihop med maktkoncentration. Nu kan man naturligtvis säga att radio-TV ger samma rätt åt olika politiska meningsriktningar att komma till uttryck. Alla har möjlighet att påverka opinionen. Detta kan väl i stort sett vara sant i nuläget. Framtiden vet vi ingenting om. Men vi vet att en strikt neutralitet torde vara omöjlig att åstadkomma. Det finns emellertid också and Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret ra åsikter än politiska som massmedia kanaliserar ut till svenska folket, och de åsikterna kan vara vanskliga nog. Det betygas ständigt och från många häll vilken enorm genomslagskraft radio-TV besitter. Utan tvekan pågår också nu en centraldirigering av tyckande och tänkande och beteende hos vårt folk — resultatet av ett förytligat fåstyre i brist på ett fördjupat folkstyre. Dess bättre finns det en motspänstighet i människomaterialet, som ännu reagerar mot de banaliteter och stillösheter som mer och mer har börjat känneteckna <:underhållningsprogrammen i TV. Det är klart ati det finns producenter som trivs med sådant för egen del. Men de underskattar grymt sin publik och de tusentals svenska hemmens behov av kultur. Jag vet till fullo att man inte kan lagstifta fram stilkänsla, och jag vet också att det föga gagnar att söka stävja genom att vädja. Det finns bara en åtgärd som hjälper, och det är konkurrens. Kvaliteten kommer med konkurrensen, ty denna tvingar fram bättre vara. Vad vi på sistone fått bevittna i TV reser ett ofrånkomligt krav på ett mer kulturellt alternativ till de gängse programmen. En konkurrerande och kompletterande TV-sändare skulle vara hälsosam inte bara för den statliga radioledningen utan också för hela svenska folket. Vi i Skåne har dess bättre möjligheten att slå om till Danmark och på det sättet kompensera oss, men det är ju inte allom givet.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

Herr talman! Herr Magnusson i Tumhult har med en viss försynthet och en ganska stor vänlighet riktat sig mot konstitutionsutskottet och dess. sätt att behandla denna högermotion.. Jag är inte riktigt lika hänsynsfull mot konstitutionsutskottet. Jag tycker att det med en viss formalism och fantasilöshet man tagit hand om dessa frågor som finns angivna i motionen och som är väsentliga. Det är med en knastrande torr skrivning som utskottet har försökt klara sig från de ganska vittgående problemen. | Jag skall bara ta upp två huvudpunkter i motionen, nämligen maktkoncentrationen och planeringsråden. Jag hoppas att utskottets och kammarens socialdemokratiska ledamöter har förstått att när vi talar om maktkoncentration i motionen är det inte i första hand riktat mot socialdemokratien såsom utövare av makten i detta land, även: om det finns områden där det kanske är skäl att anmärka i det avseendet.

Detta tycks vara ofrånkomligt, men om; vi medvetet leds in på en sådan väg är det angeläget att vi använder vår tankeförmåga och fantasi för att decentralisera makten och ändå få planeringen att verka. FR Genom att lämna ansvaret till en större grupp människor har den sant hälleliga planeringsverksamheten större möjligheter att anpassa sig till rådande förhållanden. Det är mindre risk för. att misstag begås. Situationen för de censkilda människor eller grupper av :människor, som råkar ut för direkt maktmissbruk genom centrala, statiska beslut, uppmärksammas snabbare om en ansvarsfördelning görs. Det står i motionen: i »Medborgarna accepterar sitt beroende av staten och kräver ständigt nya Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret förmåner från samhällets sida. Det blir allt svårare att vinna gehör för sådan aktivitet som sker vid sidan av staten. Människorna känner rädsla för att opponera mot själva makten. Spelrummet för kritik och meningsbrytningar blir omärkligt allt mindre.» Det är faran i det samhälle vi arbetar med. Vi bör observera detta och försöka medverka till en utjämning av makten. Herr talman! För att det inte skall uppstå något missförstånd i denna fråga vill jag framhålla att privat maktkoncentration i tidningsvärld = eller bankvärld är för mig lika förhatlig som koncentration av makten till kommunala och statliga organ. Också på det privata området måste ansvaret fördelas på så många institutioner och beslutsenheter som möjligt för att man skall erhålla största möjliga rättvisa för de enskilda människorna. Långvarig maktkoncentration avtrubbar våra möjligheter till enskilt handlande och leder till att vi alla — både enskilda och näringslivet — med mössan i hand avvaktar allmänt stöd, bl.a. genom «skattebetalarnas pengar. Det fordras en effektivare fördelning av makten, decentralisering inom t.ex. kommunerna och olika institutioner. Något av detta borde enligt min uppfattning konstitutionsutskottet ha anfört i sitt utlåtande, och man har anledning att vara besviken över utskottets behandling av motionerna. Vad som också kan leda till maktmissbruk är den planeringsrådsverksamhet som nu bedrivs på flera områden och som ger föga utrymme för tillräcklig insyn från bl.a. oppositionens sida. Den långsiktiga planeringen är absolut nödvändig — den saken är klar. Att departement och myndigheter knyter denna verksamhet till sig är riktigt. Men liksom detta är självklart borde det vara självklart att oppositionspartierna inte får ställas vid sidan av inflytandet på den centrala ekonomiska planeringen. Egentligen är det synnerligen otaktiskt av en regering, med tanke på en kommande växling vid makten och med tanke på det ansvar som både regering och opposition bär för utvecklingen, att undandraga riksdagen kontroll och offentlig insyn när det gäller planeringen för vår ekonomi, för utbildning, för byggande o.s.v. Frågan om ett fastställande av ifrågavarande organs konstitutionella ställning och om insyn i planeringsverksamheten togs upp av högerpartiet år 1964, när regeringen aktiverade planeringsråden. Att vi nu åter tar upp saken beror på de erfarenheter som gjorts.

Herr talman! Jag finner det beklagligt att utskottsmajoriteten så kallsinnigt och kortfattat behandlat de i den föreliggande motionen framförda Önskemålen om att även frågorna rörande den kommunala demokratien borde beaktas i grundlagberedningens utredningsarbete. Detta är särskilt märkligt, då grundlagberedningen enligt uppgift närmar sig en kompromisslösning av författningsfrågan, som påverkar den kommunala demokratien och enligt min uppfattning ytterligare kan komma att allvarligt försvaga den. Emellertid skall inte tanken på gemensam valdag för riksval och kommunala val få större utrymme i mitt inlägg. Det är dock med spänning som jag avvaktar grundlagberedningens slutgiltiga förslag på denna punkt. Därefter Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret blir det fritt spelrum för prövning och diskussion. Det är allom känt att kommunernas arbetsuppgifter ökar i antal och blir allt viktigare, att den kommunala konsumtionsandelen av rikets totala konsumtionsutgifter blir allt större och att de kommunala investeringarna på senare år ökat avsevärt mer än tidigare. Av boken »Svensk ekonomisk tillväxt» framgår det att den kommunala utgiftsprocenten av bruttonationalprodukten på 20 år nästan fördubblats. Prognosmakarna spår fortsatt ökning. Hur upplever den enskilde medborgaren detta i sovstadskvarteret? Just i dessa deklarationsdagar upptäcker han påtagligt hur kommunalskatten ökat under de senare åren. Men vet han varför? Ja, han kan säga sig själv så där allmänt att det hänt en hel del i kommunen som säkert kostar mycket pengar. Men några bedömningar därutöver har han oftast inte möjlighet att göra. Och framför allt upplever han sina möjligheter att påverka de kommunala besluten eller att kontrollera kommunalpolitikernas handlande som mycket små. I den lilla landskommunen är det kanske lättare att följa den kommunala verksamheten. Men i den stora kommunen — och utvecklingen går ju mot allt större kommunala enheter — blir det svårare. I sovstadsområdena runt om Stockholm finns det otaliga exempel på människor som knappt vet eller bryr sig om vad hemkommunen heter. Till detta kommer de ökande svårigheterna för de kommunala förtroendemännen att utöva ett avgörande inflytande över verksamheten och att skaffa sig den överblick som fordras för ett mera långsiktigt handlande. Den tid är svunnen då en kommunalman kunde begränsa sitt ställningstagande till innevarande års budget eller handlingsprogram. I dag kräver utvecklingen på t.ex. befolkningsomflyttningarnas område, på teknikens område och miljöpolitikens område att kommunalpolitikern därutöver ägnar sig åt den långsiktiga och rullande planeringen. Icke minst har dagens samhällsekonomiska läge och de samhällsekonomiska utvecklingstendenserna givit detta krav förnyad aktualitet. I detta sammanhang talas det då och då om risken för ett ökande tjänstemannaoch expertvälde. Risken finns. Men å andra sidan kan ett gott lagarbete mellan experterna, tjänstemännen och förtroendemännen utvecklas. Det beror emellertid mycket på förtroendemännen själva. Det s.k. mångsyssleriet minskar möjligheterna. När en person kan inneha 25—50 offentliga uppdrag samtidigt är det något fel. Dels är risken stor att uppgifterna inte blir tillfredsställande skötta, dels minskar möjligheterna att nyrekrytera förtroendemän. Men därtill kommer att makten koncentreras till några få personer. Man får en s.k. maktelit eller några få s.k. starka män som inte bara kontrollerar beslutsprocessen utan även opinionsbildningen. Särskilt beklagligt är det när en dylik »stark man» dessutom är ledarskribent i ortens tidning. Därigenom har den säkerhetsventil som pressen kan utgöra också satts ur funktion. Herr talman! Jag har hittills försökt att tidsbegränsa mina inlägg i denna kammare, men i fråga om detta ärende är det svårt att göra det, då jag är oroad för den kommunala demokratiens framtid. När dessutom politiska krafter indirekt tycks verka för en sådan utveckling, känns behovet av att påtala än större. Jag ber att få göra ytterligare en reflexion. Om den kommunala demokratien ytterligare försvagas i olika avseenden, torde det bli synnerligen nödvändigt att genom andra åtgärder skapa möjligheter för kommunmedlemmarna att påverka den kommunala beslutsprocessen. Ett sätt vore kanske införandet av kommunala folkomröstningar: Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret Tidigare har den tanken avvisats, men i dag, herr talman, kunde tanken möjligen väcka större intresse. Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Det mesta har väl redan sagts i denna fråga, och jag skulle ha kunnat avstå från att yttra mig. Det är dock ett område och en fråga som inte är behandlade och som jag inte kan underlåta att ta upp. Här har talats om kommunsammanslagningarna och om vad dessa medför i fråga om maktkoncentration, när det blir ett mindre antal kommunala förtroendemän som kommer att handlägga de kommunala ärendena inom ett större område; Om detta vill jag säga några ord. "I en utredning som nyligen har lagts fram beträffande ersättning till kommunala förtroendemän som är heltidseller "halvtidsanställda redovisas det antal heltidssysselsatta — förtroendemän som för närvarande finns inom primärkommuner och landsting. Det framgår därav att flera av dessa heltidsanställda förtroendemän samtidigt är ordförande i kommunalnämnder eller drätselkammare och att de i flera fall upprätthåller tjänster som kommunalkamrer eller kommunalkassör. Det torde vara en allmän uppfattning att kommunens främste tjänsteman bör stå neutral i förhållande till olika partiriktningar och att han inte skall företräda en viss politisk riktning som ledamot av kommunens styrelse. En motsatt ordning kan komma att sudda ut gränsen mellan förtroendemän och tjänstemän, en gräns som man i görligaste mån bör inte bara bibehålla utan även markera mera bestämt än vad som nu är fallet. I motionen II: 63 påpekas att skärpt uppmärksamhet måste iakttagas mot de tendenser till fåtalsvälde som under senare tid har utvecklats på ett flertal håll. Det framhålles att det ofta är några få män som bestämmer inom kommunerna — fåmansvälde. Jag skulle vilja göra gällande att det i många städer och även inom många landskommuner existerar ett enmansvälde. Eftersom t.ex. drätselkammarens ordförande är heltidsanställd kommer han att fylla den dubbla funktionen av ordförande i kommunens styrelse och chefstjänsteman för den samlade kommunala förvaltningen. Härigenom har han mycket stora möjligheter att på ett tidigt stadium påverka ärendenas handläggning och beredning. Denne — den heltidsanställde förtroendemannen — har även möjligheter att påverka vilka ärenden som skall påskyndas och vilka som man kan skjuta på. Han får också genom sin ställning som chef för den samlade förvaltningen möjlighet att ta del av utredningar och förslag under den tid då de bearbetas inom förvaltningen. Att han i sina ställningstaganden skulle vara fullkomligt objektiv är omöjligt, och att han skulle vara helt opåverkad av den politiska meningsriktning som han företräder är mer än vad som kan begäras. Skulle han dessutom vara en man som har anlag för att vara självständig, vill jag påstå att han i mycket hög grad har möjlighet att påverka inriktningen av hela den kommunala verksamheten. Utan att därmed rikta någon anmärkning mot de kommunala förtroendemännen tror jag att om man skulle inventera deras skrivbordslådor skulle man hitta en hel del intressanta ärenden som »ligger till sig». Vi måste vara överens om att det är en betydelsefull skillnad, om det är en komunal tjänsteman eller en heltidsanställd kommunal förtroendeman som handlägger ett ärende. Tjänstemannen handlar mot bakgrunden av sitt tjänstemannaansvar och har ingen anledning att snegla på hur ärendena uppfattas politiskt av kommunmedlemmarna. Den kommunala förtroendemannen däremot kommer aldrig, som jag tidigare har Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret sagt, ifrån sin politiska bindning när han handlägger ärendena, hur objektiv han än söker vara, och han kommer inte heller ifrån det ansvar han har gentemot sina uppdragsgivare. Därför skulle jag vilja säga att vi även när det gäller att anställa en person antingen på deltid eller vad det är fråga om, bör tilllämpa proportionaliteten liksom i den kommunala styrelsen och större delen av styrelser och nämnder inom kommunen. Det är utan tvekan nödvändigt att med den omfattning som den kommunala verksamheten har — och ännu större omfattning kommer den att få — ta kommunala förtroendemän i anspråk i större utsträckning än vad nu är fallet. Det är givet att dessa för sitt arbete skall ha en ersättning som motsvarar deras arbetsinsats, därom är alla överens. Men om — som jag tidigare sagt — man tillämpade proportionaliteten, skulle förutsättningar skapas för att samtliga politiska meningsriktningar inom en kommun skulle få samma möjlighet att i ett tidigt skede ta del av och även påverka ärendenas beredning. Man kan naturligtvis säga att detta medför kostnader, men då får man väga dessa kostnader mot de fördelar som man anser sig vinna, och dessa är enligt min uppfattning så stora att man utan någon tvekan bör ta dessa merutgifter. Det innebär helt naturligt inte att man där man har en heltidsanställd förtroendeman — det kan t.ex. röra sig om drätselkammarens ordförande — skall anställa fyra eller fem förtroendemän på heltid, utan där blir det fråga om deltidsanställning med arvode därefter. På så sätt skulle kostnaderna inte behöva bli så stora att det bör vara något skäl för att man skall tveka inför en sådan ordning. Herr talman! Jag har inte kunnat underlåta att framföra dessa synpunkter som jag anser vara väsentliga och värdefulla när det gäller att både vidmakthålla och fördjupa den kommunala självstyrelsen och den kommunala demokratien som vi har anledning att vid alla tillfällen beakta. Jag skall be att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Frågan om kollektivanslutningen har ju varit uppe till debatt tidigare i dag, men eftersom den behandlas också i högerns partimotion skulle jag vilja säga några ord även nu. Socialdemokraterna inser att de får allt svårare att behålla greppet över arbetarna. Samtidigt ökar behovet av pengar för verksamheten — det har bl.a. herr Kellgren verifierat här i dag. Men socialdemokraterna har löst den ekonomiska frågan med maktens rätt. I kraft av sin majoritet i riksdagen införde de med maktens rätt partistödet. I kraft av socialdemokratisk majoritet i många fackföreningars ledning lockar man sina sympatisörer för att med majoritetens rätt tvinga fram beslut om kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet. På detta sätt blir många arbetare medlemmar i det socialdemokratiska partiet utan att vilja det och ofta även utan att känna till det. Genom att allt fler storavdelhingar bildas blir problemet ur demokratisk synpunkt allt större ju längre kollektivanslutningen bibehålls, eftersom en allt mindre del av medlemmarna får inflytande på besluten. Det är framför allt medlemmarnas pengar som socialdemokraterna vill ha. Eftersom mer än två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemmar är kollektivt anslutna, skulle det visserligen se illa ut i medlemsstatistiken om kollektivanslutningen slopades, men det skulle också innebära att det socialdemokratiska partiet gick miste om alla de miljoner kronor som man på detta sätt suger ur fackföreningsrörelsen varje år tack vare några rösters majoritet i storavdelningarnas representantskap. Det socialdemokratiska partiet lever för närvarande i stor utsträckning på Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret fackföreningsrörelsen. Partiet är en efterhängsen följeslagare, som fackföreningsrörelsen har svårt att bli av med. Min mening är att fackföreningsrörelsen skulle bli starkare om den slapp denna belastning och fick behålla de pengar som nu går till det socialdemokratiska partiet. Statsministern och flera med honom har hävdat att beslut om kollektivanslutning fattas i demokratisk ordning och att den som vill kan reservera sig, men varför skall sådana beslut då bara gälla fackföreningarna? Varför lägger inte socialdemokraterna fram förslag här i riksdagen om att hela riksdagen skall kollektivanslutas och att den som vill får reservera sig, eller varför lägger man inte fram liknande förslag i de kommuner där man har majoritet i fullmäktige, att alla kommunens invånare skall kollektivanslutas? Även ett sådant beslut skulle ju fattas i demokratisk ordning, emedan kommunal — eller stadsfullmäktige är valda av folket! För någon vecka sedan fick jag reda på att min fackförening, Svenska byggnadsarbetareförbundets avd. 25 i Uppsala, kollektivt anslutits till SAP. Beslutet fattades med 67 rösters majoritet. 67 personer anslöt 6 300 arbetskamrater till ett politiskt parti som många av dessa arbetskamrater inte skulle ha en tanke på att rösta med i ett val, långt mindre att gå med i som medlemmar. Socialdemokraterna hänvisar till reservationsrätten, men hur skall den kunna reservera sig som inte ens får veta om beslutet trots att han, såsom fallet är med mig, varit medlem i fackföreningen under femton år? Jag skulle vilja bemöta vad herr Adamsson sade tidigare då han påstod att jag ville ha frågan om min kollektivanslutning till en uteslutningsfråga. Vad jag pekade på är att mitt medlemsskap i socialdemokratiska partiet — så länge det varade — stod i strid mot det socialdemokratiska partiets stadgar, där det heter att en fackföreningsmed lem mot vilken kan anföras skäl som gäller för uteslutning ur det socialdemokratiska partiet inte skall medräknas vid kollektivanslutning. Detta kan inte herr Adamsson förstå. Jag trodde att konstitutionsutskottets talesman förstod sitt eget partis stadgar. Det visar sig också att arbetarkommunerna inte ens bryr sig om att ta reda på vilka personer de får avgifter för — de vet bara antalet kollektivt anslutna. Förhållandet kan alltså vara att arbetarkommunen inte vet vilka som är medlemmar och att medlemmarinte heller vet att de är medlemmar. Makten förpliktar, brukar man säga. Så som kollektivanslutningen fungerar för närvarande innebär den maktmissbruk. Är det denna form av demokrati som man på socialdemokratisk sida vill värna om? Även Hitler påstod att makt är rätt — men så gick det som det gick också. I FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna står i artikel 20 att ingen må tvingas att tillhöra en sammanslutning. När den enskilde inte ens vet om att han anslutits till ett politiskt parti och på grund därav inte reserverat sig, måste enligt min mening brott mot denna artikel i FN-förklaringen föreligga. Men jag måste ändå säga att jag delvis förstår socialdemokraterna. När det inte går att få medlemmar och pengar på frivillighetens väg, tar man till tvång, då man som socialdemokraterna har ringa förståelse för den enksildes rätt och frihet. Att det sedan t.o.m. kan råka komma med riksdagsmän från andra partier, spelar kanske inte så stor roll i den allmänna konkursen. Det finns emellertid även bland socialdemokrater folk med demokratiska åsikter -— det skall vi inte förtiga. En nyvald socialdemokratisk kommunalfullmäktig har enligt en artikel i Västernorrlands Allehanda nyligen sagt, att han är hängiven socialdemokrat men att detta med kollektivanslutning berör honom illa. Han säger att det återstår Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret för partiet att vägra kollektivanslutning och att endast bevilja enskilda inträde. Tidningen Fackföreningsrörelsen har också varit kritisk. Man skriver i nr 9 1965, att kollektivanslutningen inte bör smygas på medlemmarna. Vidare kritiseras där förhållandet att inte varje medlem har tillfälle att göra sitt inflytande gällande, när frågan om kollektivanslutning skall avgöras, och att informationen inte är tillfredsställande. Stockholms-Tidningen anförde på sin tid också kritik mot detta system liksom flera andra socialdemokratiska tidningar. Sådana exempel visar att det ännu finns en liten frisk tåga i socialdemokratien. Jag vill för min del för närvarande inte vara med om lagstiftning på detta område, utan jag hoppas ännu på att de förnuftets röster, som ändå finns bland socialdemokraterna, skall kunna demokratisera partiet på frivillig väg så att partiet beslutar upphäva denna förnedrande form av medlemskap.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

Herr talman! Herr Lothigius kritiserade i ett anförande konstitutionsutskottets sätt att behandla denna motion. Han sade nämligen att man behandlade den med fantasilöshet. Jag måste tyvärr returnera detta till högerpartiets kansli, ty denna motion är praktiskt taget identisk med den från i fjol. Det har också kommit till mina öron att ganska inflytelserika högermän nu anser att man inte bör demonstrera på detta sätt med samma motion och samma kläm vart och vartannat år. Men det är en annan sak. Jag förstår att man har tänkt använda motionen för ett framträdande här i riksdagen, och det är ju tillåtet. Vi har nu lyssnat på sex färdigskrivna propagandatal från de ärande motionärernas sida. Det senaste anförandet skulle ha hållits under en helt annan punkt på dagens föredragningslista, eftersom vi har behandlat frågan om partistödet, och frågan om kollektivanslutning också har varit uppe till diskussion. I dessa frågor har kammaren redan tagit en bestämd ställning. Det hindrar emellertid inte herr Åkerlind att på nytt försöka blåsa liv i denna debatt genom sitt färdigskrivna anförande. Vad innehåller nu denna motion? Jo, enligt konstitutionsutskottets välvilliga skrivning gäller den ett fördjupande och stärkande av det svenska folkstyret. Men den som läser motionen noggrant finner att det inte är fråga om något sådant. Det är inte alls det väsentliga, utan det är frågan om hur man skall stärka högerpartiet. Det är ju också tillåtet att diskutera den saken här i kammaren, det skall jag inte förneka. Men jag är litet konfunderad över vad herr Lothigius har sagt. När vi för inte så många månader sedan diskuterade frågan om partistödet höll herr Lothigius inför voteringen ett ganska ödesmättat anförande. I och med detta beslut, sade han, var demokratien och de fria organisationernas tid slut här i landet. Ändå ser vi herr Lothigius med friskt mod gå upp i en debatt och föra fram krav på demokratisering på områden som — det skall jag inte förneka — vi kan ha anledning att diskutera, Det är litet farligt att göra sådana uttalanden, herr Lothigius, när man även i fortsättningen sitter i den svenska riksdagen. Herr Werner inledde denna diskussion med ett anförande om radio och TV. Bara någon månad har gått sedan vi hade en diskussion i den frågan, och jag skall därför inte alls ta upp den till någon genomlysning. Jag skall inte heller beröra frågan om partistödet, som vi tidigare har behandlat, eller frågan Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret om kollektivanslutningen — med undantag för några ord till herr Åkerlind. Slutet av hans anförande tydde nämligen på att han ändå har klart för sig att han, om han skall agera i den saken, skall göra det som medlem av Svenska byggnadsarbetareförbundet. Där har han emellertid inte gjort några större insatser. Herr Åkerlind måste vara medveten om att representantskapet har haft ett sammanträde, men han har uppenbarligen inte stött på sin namne om att kalla till ett möte för att diskutera de problem som förelegat. Jag försvarar inte ordföranden för sektionen i Knutby, men de enskilda medlemmarna måste också visa en smula aktivitet. Den har sannerligen inte varit stor hos herr Åkerlind i detta sammanhang. Herr Magnusson i Tumhult gjorde ett uttalande som jag inte kan låta stå alldeles oemotsagt. Kanske menade han inte riktigt vad han sade när han yttrade, att de andra partierna var välvilligt inställda till motionernas innehåll. Vi vill inte förneka att en rad av de frågor som tagits upp är intressanta och att de behöver belysas och diskuteras, men därmed är det inte sagt att vi delar den uppfattning som kommit till uttryck i högerpartiets motion. Herr Magnusson slutade anförandet med att säga att högern givetvis kan göra sin mening gällande inom författningsutredningen utan något uttalande från kammarens sida och så har väl också vi sett på saken, Högerns representant i författningsutredningen kommer naturligtvis att driva högerpartiets synpunkter härvidlag. Sedan togs frågan om utlandssvenskarnas rösträtt upp. Denna fråga är ju föremål för behandling och det har gjorts en ny utredning. Emellertid har det förekommit mycket hård remisskritik men jag hoppas att det i alla fall skall bli möjligt att framlägga ett förslag. Herr Magnusson ville inte förneka att det föreligger tekniska svårigheter på detta område och enligt min mening är de synnerligen stora, Herr Magnusson var också inne på frågan om folkomröstningar och sade att dessa är uttryck för en fullvärdig demokrati. Våra erfarenheter är emellertid något blandade och jag tänker på det beslut som riksdagen fattade om högeroch vänstertrafik. Avgörandet föregicks av en folkomröstning och jag är inte säker på att frågans handläggning varit den allra bästa med tanke på den reform som nu skall genomföras. Slutligen skall jag ta upp några ämnen som herr Wennerfors och herr Oskarson var inne på och härvidlag talar jag närmast för mig själv.

Ansvaret och meddelaktigheten i den kommunala verksamheten måste spridas på så många händer som möjligt.» Jag delar helt denna uppfattning, och inom det parti jag representerararbetar vi också efter dessa linjer. Det gäller att avväga inflytandet mellan experter och tjänstemän och förtroendemän. Jag delar helt herr Oskarsons syn på skillnaden mellan en kommunal tjänsteman och en kommunal förtroendeman, Jag har inte någon anledning att på den punkten polemisera mot dessa ärade talare, men eftersom dessa frågor är föremål för uppmärksamhet i annat sammanhang har kammaren inte anledning att ta ställning till dem i anledning av denna motion. Med det anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till konstitutionsutskottets hemställan. Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret
Herr talman! Den ärade ledamoten herr Adamsson ansåg att jag hade anmärkt på konstitutionsutskottet, kanske oberättigat därför att jag hade nämnt att det var med en viss fantasilöshet som man hade behandlat högerpartiets motion — som ju har kommit igen år efter år, påpekade han. Mig veterligt togs denna problematik särskilt upp 1964 i en del motioner och kanske senare i några ämnesområden.

Jag förstår att vissa tekniska hinder kan göra det svårt att ta upp frågan så som man skulle önska, men mot bakgrunden av dessa frågors angelägenhetsgrad borde man ändå ha kunnat behandla saken annorlunda. Det är inte för att stärka högerpartiet som vi, ett flertal talare från högerpartiet, har begärt ordet i denna fråga. Vi har gjort det för att accentuera frågornas vikt. Var och en av oss har talat om de spörsmål som vi har speciellt intresse för. Att åberopa det »ödesmättade» anförandet med anledning av partistödet förra året är kanske litet för långsökt. Vi kan dock inte komma ifrån att vi den stunden kände något av ödesstämning. Herr Adamsson hade ingenting att säga i sak om de frågor som jag här behandlat. Tvärtom förklarade han att det väl fanns synpunkter därvidlag som man borde kunna komma till rätta med. Jag anser att dessa frågor är så angelägna, att vi bör få möjlighet till en saklig debatt om dem i riksdagen.

Herr talman! Herr Adamsson frågar varför jag inte tagit något initiativ för att ta reda på vad representantskapet har beslutat. Ja, det kan visserligen sägas att jag borde ha gjort det, men i många andra mindre viktiga frågor förekommer information från fackföreningens representantskap. Men i denna viktiga fråga har ingenting hörts av. Det är väl tveksamt om man skall begära att varje medlem skall gå och fråga vad som har beslutats. är det inte snarare styrelsen som bör lämna medlemmarna upplysning härom? Den saken kan diskuteras. Herr Adamsson har gång på gång talat om min namne som är sektionsordförande. Jag vet inte om herr Adamsson har bättre kontakter med personer som heter Adamsson än med andra personer. Jag skiljer inte mellan folk på sådana grunder.

Herr talman! Egentligen har jag inte så mycket att säga herr Lothigius. Jag föreställer mig att han inser det omöjliga i att få ett enhälligt utlåtande från konstitutionsutskottet i dessa frågor. Skulle vi presentera hela raden av partiönskemål, kunde vi naturligtvis få en mycket omfattande debatt. Men jag vill göra herr Lothigius uppmärksam på att det i motionen yrkas att dessa synpunkter skall delges :grundlagberedningen. Han begär väl ändå inte att konstitutionsutskottet skall ställa sig bakom ett sådant yrkande. För herr Åkerlind vill jag påpeka, att det ändå framkommit att protokollet från avdelningsmötet översänts till sektionsordföranden. Det är på honom som ansvaret enligt mitt bedömande vilar. Han borde ha sett till att det anordnats ett möte. Men det kunde ju också ha tagits initiativ från annat håll.

Herr talman! Herr Adamsson nämnde Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret i sitt förra anförande att jag skulle ha påstått att andra partier sett välvilligt på motionernas innehåll. Det är fullkomligt riktigt; det har jag sagt. Jag vet, att t.ex. herr Adamsson i stor utsträckning delar vår mening när det gäller den kommunala demokratien.

Herr talman! Den som studerade listan över talare i denna debatt kunde inte undgå att lägga märke till att det var något ovanligt med den. Jag kan knappast erinra mig att jag tidigare under nära 29 år här i riksdagen varit med om någon debatt som börjat med sex talare å rad från samma parti, vilka tydligen inte har något intresse av att höra vad som sägs av den andra sidan för att sedan genom en verklig debatt belysa frågeställningarna utan som i stället kommer med sex deklarationer. Inget ont i detta i och för sig, men det visar väl vad kammarens ledamöter kanske också har på känn, nämligen att motionärernas avsikt med motionen — som säkert har ett mycket redligt syfte — i varje fall inte i främsta rummet är att få den bifallen av riksdagen. Man blir ju en aning mystifierad när man ser att det så kraftigt understryks att man till grundlagberedningen skall överlämna vissa frågor, som den emellertid inte skall utreda utan »beakta». Nu sitter det ju i grundlagberedningen kunniga och erfarna personer som säkert beaktar synpunkten att demokratien bör stärkas och främjas. Jag är alldeles övertygad om att inte bara folkpartiets representant i utredningen utan även högerns representant jämte adjungerade experter är både kompetenta och intresserade av att stärka demokratien.

Jag kan för min det inte finna någon anledning för kammaren att skriva till grundlagberedningen att vår representant och övriga representanter skulle beakta demokratiens främjande.

Att klumpa ihop en massa sådana heterogena problem kan närmast försvåra och försena grundlagberedningens arbete, om vi över huvud taget menar något med detta beaktande utöver det beaktande som är självklart för ledamöterna. Jag måste säga, herr talman, och det är därför som jag har begärt ordet, att jag är oviss om avsikten med motionen. Jag vill uttala den förhoppningen att motionen inte motiveras av att högerpartiet vill låtsas att högern mer än t.ex. folkpartiet är intresserad av att fördjupa och stärka folkstyrelsen. Våra insatser därvidlag är alltför väl kända för att jag skall behöva komma med någon motivering när jag säger, att en kampanj av detta slag, förd av högerpartiet, naturligtvis skulle framstå såsom ytterst osaklig. Om jag skall gå in på en enda av de speciella punkterna, så är det utlandssvenskarnas rösträtt. Jag tror att om man hänsköt den frågan till grundlagberedningen, så skulle det bli risk för förseningar. Därför tror jag att det vore oklokt. Högerpartiet har ju liksom de andra oppositionspartierna genom en rad initiativ — motionsvägen och på annat sätt — drivit på att utlandssvenskarnas rösträtt måste ordnas. Det är verkligen en viktig principiell demokratisk angelägenhet. Tyvärr har so Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret cialdemokraterna och regeringen, som får bära ansvaret, varit föga intresserade av att bringa denna fråga till lösning. Nu hörde jag herr Adamsson säga att han hoppas att ett förslag skall läggas fram. Efter årtiondens arbete hade man ju väntat sig att herr Adamsson skulle kunna säga något om när detta förslag skulle komma. Jag tillåter mig därför fråga herr Adamsson: Betyder herr Adamssons yttrande att Ni har en grundad förhoppning om att ett förslag till rösträtt för utlandssvenskarna skall läggas på riksdagens bord i så god tid att denna rösträtt kan utövas vid 1968 års riksdagsmannaval? Enligt min mening skulle det vara ett allvarligt svek mot demokratien, om man inte gjorde en kraftansträngning att få fram denna reform. Jag är säker på att uppfattningen är densamma inom högerpartiet, men jag tror att det är klokare att gå den direkta vägen än att hänskjuta detta problem till grundlagberedningen. Herr talman! Jag finner alltså att den metod som här föreslås säkert är uttryck för en ärlig strävan att utveckla demokratien, men den är föga praktisk och medför risk för förseningar. Just därför att jag anser mig vara lika intresserad av att främja demokratien som någon annan ledamot av denna kammare — inklusive motionärer och reservanter — anser jag mig inte ha någon som helst anledning att stödja reservationen.
Herr talman! Jag kan inte hjälpa att inte flera representanter för de andra partierna deltagit i debatten. Men när oppositionsledaren nu har yttrat sig tycker jag att debatten genast har fått mera tyngd, och det är jag tacksam för.

Herr talman! Den högermotion det här gäller tar upp en rad krav som bör uppfyllas vid den författningsrevision som nu är aktuell. Det första kravet är utlandssvenskarnas rösträtt, och där är vi alla överens. Även om regeringen enligt vår mening har förhalat frågan i onödan anser vi oss ha fått sådana upplysningar att det skulle innebära en försening av denna frågas lösning att nu överlämna den till grundlagberedningen. Vad kollektivanslutningen angår skall jag inte ta upp den frågan nu, eftersom den ju tidigare har blivit belyst. I första hand vill motionärerna där gå frivillighetens väg, i andra hand lagstiftningens, och först i tredje hand tänker de sig grundlagsregler. Både i debatten i fjol och i dagens debatt har man emellertid från högerhåll uttalat sig för att gå frivillighetens väg, och varför vi då skulle skicka ärendet till grundlagberedningen förstår inte jag. Ett avsnitt i motionen tar upp verkligt väsentliga spörsmål; det gäller den kommunala demokratien. Motionärerna säger att man vill åstadkomma decentralisering så långt det är möjligt, och det är ett riktigt krav. Så säger man att en högre maktinstans inte skall åläggas uppgifter som lika väl eller bättre kan ombesörjas av en lägre. Det är också en uppfattning som jag helt och fullt delar. Men den saken skall tas upp i det sammanhang där den hör hemma, och såvitt jag förstår hör den icke hemma i grundlagberedningen. Detta gäller även planeringsråden, om vilka man kan ha delade meningar. Också den frågan får väl tas upp separat och inte stjälpas i grundlagberedningens stora påse. Herr Lothigius var missnöjd med utskottsbehandlingen. Han tyckte att utskottet varit alltför fantasilöst och dessutom gjort sig skyldigt till en knastrande torr skrivning. Det är möjligt att man har tagit ned den här yviga buketten i högermotionen till ett mera verklighetsbetonat plan. Herr Lothigius vidgick också själv i sitt sista anfö Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret rande att det naturligtvis finns tekniska svårigheter i detta fall. Frågan är emellertid: Vad vinner vi genom att hänvisa denna motion till grundlagberedningen? Motionen innehåller en blandning av spörsmål som hör till författningen, t.ex. folkomröstningen, och som jag anser att författningsutredningen och grundlagberedningen måste ta upp vid en revision av grundlagen. De flesta frågor i övrigt som tas upp i motionen måste bli föremål för vanlig lagstiftning eftersom de inte gäller grundlagen och får alltså behandlas separat. I vissa fall gäller det frågor — jag tänker på kollektivanslutningen — där det här i dag även från högerns sida sagts att man helst inte vill ha lagstiftning utan anser att saken skall kunna ordnas ändå. Herr Oskarson förde beträffande den kommunala demokratien en argumentering som var något oklar. Man kan givetvis ha olika meningar om kommunalrådsoch landstingsrådsinstitutionen som sådan. Men om det skall finnas sådana befattningar är det väl i första hand ordföranden i kommunens styrelse, landstingets förvaltningsutskott 0. S. Vv. som skall engageras därför. Av herr Oskarsons anförande föreföll det som om detta skulle innebära en politisering av dessa poster. Jag tror inte att det finns någon annan väg att gå och att man får acceptera det. Med dessa strödda reflexioner, herr talman, ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Låt mig till att börja med understryka vikten och betydelsen av ett fördjupat folkstyre. När det gäller landsting och storkommuner har jag varit allvarligt bekymrad över att man för storheten skulle glömma vad som ändå skall inneslutas i ett folkstyre i vårt land. Men, herr talman, jag skall inte närmare ingå på detta utan vill endast uttala en viss förvåning över hur känslig högern synes vara för folkstyret i dag. Jag är tillräckligt gammal för att mycket väl ha kunnat följa demokratiens utveckling och kamp i vårt land och den medverkan som därvidlag lämnats från olika håll. Jag upplevde demokratien i de uppländska bygderna på det viset att arbetarrörelsen var förbjuden att anordna möten i lokaler och t.o.m. vid vägkanterna. Jag upplevde att man inte fick hålla sig med den tidning man ville — det bestämde patron. Visst är det annorlunda nu. Men när jag hört högerns deklarationer har jag kommit att tänka på småbrukaren som bröt hård mark uppe i de värmländska skogarna. Ingen brydde sig om honom förrän hushållningssällskapet skulle ge honom en medalj. Då kom kommunens patroner och kyrkoherden underfund med att de borde uppvakta.

Då det gäller frågan om folkomröstning har jag tidigare här i kammaren sagt ifrån att jag inte delar uppfattningen att folkomröstningsinstitutet är förenligt med ett parlamentariskt styrelseskick. Jag sade det år 1948, och jag gav uttryck åt att jag inte ville vara med om en folkomröstning i högertrafikfrågan m.m. Jag frågar herrarna: Hur har vi gjort när det gäller att följa folkomröstningen i exempelvis högertrafikfrågan? Hade det inte varit lämpligare att vi såsom valda förtroendemän hade sagt vår mening och tagit konsekvenserna av det i ett val. Det är folkstyre! Jag tror att det är dumheter Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret att här tala om ett institut som man kanske i sin ungdom drömde om var bra, då man t.ex. läste Håstads avhandling om »Referendum och initiativ» av år 1937. När vi sett hur denna folkomröstning i Schweiz verkar praktiskt, kommer . vi inte ifrån att den varken är demokratisk eller samhällsduglig i olika avseenden. Det har här talats om utlandssvenskarnas rösträtt. Jag vill bara hövligt fråga högern och övriga borgerliga: Hur kommer det sig att man inte genomförde den saken år 1929, när frågan aktualiserades? Är det bara när socialdemokraterna befinner sig vid makten som det anses att sådana här reformer skall kunna genomföras? Det är alltför genomskinligt! Sedan skulle jag vilja säga ett par ord om fackföreningarna och kollektivanslutningen. Jag måste erkänna att herr Åkerlind verkar som en skolpilt inom fackföreningsrörelsen. Det förefaller som om han över huvud taget aldrig har förstått vare sig facklig eher politisk arbetarrörelse och som om han aldrig läst dess historia. Och jag vill fråga honom hur han kan vara med i en fackförening. Det är också tvång. Skall fackföreningarna över huvud taget ha beslutanderätt? Man har efter mitt sätt att se i olika sammanhang försökt att beröva fackföreningarna beslutanderätten. Det gjorde man i Uppland under den omtalade lantarbetarstrejken, och vad skedde i Stripa, Mackmyra och på andra håll i vårt land? Det som hände i Mackmyra har bland annat skildrats av gamle höger ledaren Bagge i en stor artikel. Mot bakgrunden av dessa händelser är det uppenbart att man på borgerligt håll har ansett att fackföreningsrörelsen icke har haft sådan mognad, att den bör ha självbestämmanderätt. Om herr Åkerlind verkligen försökte sätta sig in i facklig och politisk verksamhet — ett område som han nu gett sig i kast med — tror jag att han skulle ha anledning att mera rodna över sig själv än över någonting annat. Beträffande partistödet har det ju klart och tydligt sagts ifrån att vi skall ha ett sådant. När det gäller frågan om TV, radio, press, industri m.m. vill jag understryka vad herr Lothigius har sagt, nämligen att en maktkoncentration på detta område i det svenska samhället är oerhört farlig. Vilka äger dagsoch veckopressen i dag? Jo, det är en handfull människor som kan bestämma över dessa olika maktorgan. Jag vill öppet deklarera att visst kan socialdemokratien vara missnöjd med det förhållandet att den kanske får en tredjedel av tiden i TV och radio under valdebatterna i förhållande till den borgerliga oppositionen. Jag vågar emellertid säga att om vi inte haft den nuvarande organisationen för TV och radio skulle det inte ha funnits någon plats alls; det hade varit möjligt att stänga både bönder och arbetare ute från TV och radio. Det är inte nog med att vi genom ett folkstyre kan genomföra en politisk demokrati. Om högern vill vidga den demokrati vi har till att även omfatta en industriell demokrati och till staten överföra väsentliga delar av svenskt samhällsnäringsliv, skall jag vara med på detta och kommer även att stödja en sådan aktion.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
Herr talman! Herr Lundberg har här stått och talat om de missförhållanden som rådde förr. Jag har talat om de missförhållanden som finns. nu när det gäller den kollektiva anslutningen. Sedan säger herr Lundberg att medlemskap i fackförening är ett tvång. Jag har inte upplevt medlemskapet i fackföreningen såsom ett tvång och jag är Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret förvånad om herr Lundberg har gjort det. Både herr Lundberg och jag behöver nog tänka på vad vi har givit oss in i.

Herr talman! Herr Åkerlind tycks ha en tvådelad tunga och en tvådelad själ. Han får väl därför säga som en person en gång sade: »Gud, min Gud, om det finns någon Gud, fräls min själ, om jag har någon själ.» Som högerman hjälper herr Åkerlind storfinansen och som fackföreningsman skall han göra något annat. Visserligen tror jag inte att herr Åkerlind uträttar någonting inom fackföreningsrörelsen, men det är en annan sak.

Herr talman! Jag har inte för avsikt att ta del i sakdebatten om den motion vi här behandlar — jag känner mig grundligt och väl företrädd av flera meningsfränder i det avseendet — men jag ville innan debatten avslutas lugna herr Ohlin och kanske också herr Johansson i Trollhättan något litet rörande avsikten med motionen. Först vill jag säga till herr Ohlin att om han finner själva det förhållandet att sex högerledamöter å rad förekommer på talarlistan på något sätt sensa Åtgärder i syfte att fördjupa och stärka det svenska folkstyret tionellt eller kanske rent av varande ett tecken på några särskilda dolda avsikter, demonstrationsavsikter eller andra, tror jag inte att han behöver ta det så. Det är ju på det sättet, herr Ohlin, att när man konstruerar en talarlista kan man välja mellan olika metoder. Man kan tillämpa en metod som inte borde vara herr Ohlin alldeles obekant, att en talare talar i 60 minuter, man kan också be sex talare tala i 10 minuter var. Den sistnämnda metoden har i varje fall fördelen att vara något mer omväxlande för åhörarna. Vad som här skedde var alltså ingenting annat än att ett antal talare inbördes delade upp materialet och inte talade alla om samma sak. Viktigare är frågan om hur man skall se på en sådan motion. Herr Johansson i Trollhättan säger att vi har lagt fram en del av högerpartiets program som motion i riksdagen. Det är ju inte riktigt så heller. Men om så vore, är jag inte säker på att det skulle vara alldeles fel. Vi tänker kanske inte så ofta på frågan varför och med vilken teknik vi motionerar i riksdagen, men i det här sammanhanget vore det kanske värt att fundera litet över det. Herr Adamsson nämnde i ett tidigare anförande parentetiskt att han hade hört till och med, som han uttryckte sig, ganska inflytelserika högermän antyda, att man kanske inte borde alltför mycket återkomma med samma motioner år efter år. Om han hade avstått från de två orden »ganska inflytelserika», skulle jag ha kunnat känna mig i någon mån träffad. Nu gör jag inte det. Det hindrar emellertid inte att jag skulle kunna hålla med herr Adamsson i viss utsträckning på denna punkt.

Å andra sidan är jag lika övertygad om att det finns vissa typer av motioner som det är mycket befogat både att väcka och att återkomma med. Jag skulle vilja nämna motioner av den typ som vi här behandlar, motioner som är — det har herr Johansson rätt i — till sin karaktär programmatiska. Sådana motioner utgör, som jag ser det, en av ett oppositionspartis rimliga och legala möjligheter att göra sig hört. Partiprogram skrivs, dess bättre skall jag kanske säga, inte alltför ofta. Just i motionsarbetet och särskilt i framläggandet av de större genomarbetade partimotionerna har vi en möjlighet att mera kontinuerligt redovisa partiets uppfattning i väsentliga frågor, och jag kan inte finna annat än att det är en legal och rimlig väg. Inte heller kan jag inse att man inte skulle ha anledning att — kanske rätt ofta — upprepa den sortens motioner även om man skulle vara medveten om att de inte leder till positiva beslut i kammaren. En annan typ av motioner som det kan vara rimligt att upprepa år efter år är de motioner som tillsammans bildar oppositionens alternativ till regeringens budget — dem måste man återkomma med även om likartade eller helt lika motioner skulle ha blivit avvisade av riksdagen året innan. Däremot kan det måhända vara onödigt att återkomma alltför snart med motioner i en hel del praktiska konkreta, ofta nog stora politiska frågor, i vilka riksdagen nyligen har tagit ställning. | Även om jag som sagt inte hör till de »ganska inflytelserika», vågar jag säga att jag uttrycker högergruppens mening när jag mycket bestämt understryker att syftet med en sådan här motion inte är något annat än att i riksdagen, som vi anser vara rätt forum, framföra högerpartiets syn på en del för oss väsentliga frågor. Jag är medveten om att vi inte skiljer oss ut från kammaren i övrigt på det viset, att vi skulle vara mer benägna att främja demokratien än ledamöter av andra partier i kammaren. Det framgår bl.a. av sakdiskussionen kring denna motion, som visar att vi i flera punkter har samma åsikt som andra. Ta t.ex. den punkt som handlar om fri radio och television. Där har herr Ohlin och hans parti samma uppfattning som vi i högerpartiet. Detsamma gäller utlandssvenskarnas rösträtt och kollektivanslutningen, och herr Adamsson har deklarerat att han — och hans parti, förmodar jag — i stor utsträckning har samma syn på den kommunala demokratien som vi har, o. s. v.

Sedan får man väl lov att vara litet självkritisk. Jag skall gärna vara det och säga — fortfarande som en starkt personlig uppfattning — att motionen kanske kunde ha varit listigare utformad. Jag tycker att klämmen kommer som en västgötaklimax, men det är en sak som vi kanske får tillfälle att rätta nästa år eller när nu förslagen på nytt framlägges. Jag skulle ha föredragit en punktindelad kläm, där de olika åtgärderna förts upp under olika punkter, men det hör nu inte hit. I huvudsak är det inte fråga om någonting annat än en vanlig motion, som uttrycker högerpartiets uppfattning i väsentliga frågor.

Herr talman! Det är ganska märkligt att både herr Hamrin i Jönköping och jag har i konstitutionsutskottet kunnat biträda dess förslag trots att vi har vitt skilda motiveringar för våra ställningstaganden. Orsaken till att jag har biträtt utskottets hemställan är nämligen en annan än den som gjort att herr Hamrin ansluter sig till utskottets förslag; jag skall strax återkomma till detta. För min del vill jag bestämt säga ifrån att det inte alls är motionerna som har fått mig att gå med på förslaget om en utredning angående ändrade mandattider, utan vad som föranlett mig att biträda utskottets mening är det förhållandet att man i grundlagberedningen är i färd med att ändra valperioderna såväl för riksdagssom kommunalval till treåriga i syfte att få gemensam valdag. Jag vill omedelbart deklarera att jag inte gillar förslaget om en gemensam valdag — detta av många skäl, som jag nu inte skall gå in på men om vi i kompromissens tecken kommer dithän, blir vi tvingade att ändra på valtiderna även för de olika kommunala styrelserna och nämnderna. Det är mot den bakgrunden som jag gått med på den skrivning som här föreligger.

Att man på oppositionssidan i en kommun har en stark önskan om ett snabbare genomslag, när man i ett kommunalval fått majoritet i den beslutande församlingen, förefaller mig högst förståeligt. Men bakgrunden är förmodligen också den att man finner det otacksamt att sitta i en styrelse eller en nämnd, som förelägger den beslutande församlingen förslag, vilka förmodligen inte kommer att gillas utan som blir avslagna. Detta förhållande — det medger jag gärna — kan föranleda olust bland kommunalpolitikerna. Men, herr talman, den olusten tycker jag att politikerna får ta, med tanke på vad deras verksamhet betyder för samhället som sådant. Politikerna är till för samhällets skull; det får inte finnas en tanke på att det skulle förhålla sig tvärtom. Nu menar jag att detta förhållande gäller speciellt de kommunala styrelserna. Tvivelsutan föreligger det mycket betydande skillnader mellan poli tikernas agerande i styrelseoch nämndarbete och samma «politikers agerande i = fullmäktigeförsamlingen. Man finner ytterst sällan styrelseeller nämndrummet vara ett lämpligt forum för partipropaganda, i varje fall inte alls av samma omfattning som i stadseller kommunalfullmäktige. Däremot kommer man vid de kommunala styrelsernas och nämndernas arbete in på långtidsplanering på ett helt annat sätt än i den beslutande församlingen. Denna förelägges visserligen styrelsens förslag för beslut, men den har ändå inte alls samma planeringsbakgrund som styrelsen. Personligen är jag övertygad om att gällande regler är ur samhällets synpunkt de bästa, även om jag gärna medger att de kan medföra obehagliga förhållanden för de agerande politikerna. Jag vill belysa detta ytterligare med ett exempel. Jag tillhör en fullmäktigeförsamling på 51 ledamöter. Vid 1966 års val fick vi 19 nya ledamöter. Majoriteten i fullmäktige blev kvar utan att förändras, men det hade bara behövts en förskjutning med ytterligare ett mandat för att en betydande förändring i samtliga styrelser och nämnder skulle ha inträtt, eftersom oppositionen gick fram under gemensam partibeteckning. Jag finner det då befogat att ställa frågan: Skulle inte den nya majoriteten behöva den tid på sig, som står till buds enligt nu gällande ordning för att besätta ordförandeposterna i samtliga styrelser på lämpligt sätt? Man har nu femton månader på sig för att göra det. Det står väl också klart, att de par tier som vinner de flesta nya mandaten också får det största antalet nya på ordförandeposterna. Är det då inte rimligt att man får behålla den tid som nu står till buds för att bilda sig en uppfattning om vem som lämpar sig bäst för vad? i ; Jag är övertygad om att denna situation är lika besvärlig vilket parti den än blir aktuell för, och jag kan därför inte förstå att det skulle kunna, ligga någon form av partipolitik i detta resonemang. Problemen blir desamma för för oss alla, oavsett vilket parti vi tillhör. Jag har därför kommit till slutsatsen, att för samhällsplaneringen och därmed för samhällsekonomien den nuvarande ordningen är att föredra, även om den kan vara politiskt obehaglig. Det obehaget anser jag vi får ta för samhällets skull; jag är övertygad om att samhället vinner på den nuvarande ordningen. : Jag har tidigare sagt att jag anser, att den mest betydelsefulla planeringen när det gäller samhällets förändring och utveckling sker i styrelser och nämnder. Naturligtvis är jag medveten om att i våra större städer huvuddelen av denna planering vilar på de inom de olika verksamhetsgrenarna anställda tjänstemännen. Men i flertalet av våra kommuner vilar betydelsefulla delar av planeringsarbetet på våra kommunala förtroendemän. De förslag som föreläggs fullmäktige för beslut föregås mycket ofta av årslånga planeringar och överväganden, som kan ha stor betydelse för beslutens utformning. Ett hastigt avbrott i en sådan planering kan bli synnerligen kostsami för vederbörande kommun. Det råder ingen tvekan — ej heller några delade meningar — om att ett valresultat kan innebära en stor Överraskning både för den segrande och för den förlorande. Om man då har infört en sådan ordning, att valresultatet omedelbart får slå igenom inom samtliga styrelser och nämnder, är jag rädd att man skulle rasera för kommunen betydelsefulla värden vilket även kan få betydande ekonomiska konsekvenser. Herr talman! Den ordning som nu finns på detta område har — det vet vi — inte tillkommit av en slump. Ser vi tillbaka — och det kan vara nyttigt att göra det ibland — finner vi att denna fråga före tillkomsten av nuvarande ordning varit föremål för långa utredningar som följts av omfattande överläggningar. Vi har ingen anledning att betrakta resultatet som något felaktigt eller bakvänt — något sådant kan man absolut inte hävda. Därför har vi inte heller någon anledning att förkasta vad som nu gäller. Herr talman! Jag har av skäl som jag tidigare redovisat inget annat yrkande än utskottets, men då min motivering skiljer sig så mycket från vad som tidigare anförts ansåg jag det önskvärt att framföra dessa synpunkter.

Herr talman! Nej, herr Hamrin, det är fel att tro att jag är konservativ i detta stycke. Jag vågar säga att jag har rätt lång erfarenhet, och det är den som har givit mig den mening som jag här har uttalat.

Herr talman! Denna fråga har en ganska lång förhistoria. Jag skall inte försöka att skildra denna utan vill i stället hänvisa till det utförliga utskottsutlåtande, som har lagts fram på riksdagens bord. Eftersom inte någon av de föregående talarna har ställt något yrkande, som skiljer sig från utskottets, har jag ingen större anledning att gå i polemik mot dessa talare. Jag vill bara säga till herr Hamrin, när han rekommenderar vad man kan kalla för stockholmssystemet, att jag tror att man behöver tiden mellan valet och årsskiftet till att föra resonemang om de platser som skall besättas i de olika kommunala nämnderna och styrelserna. Däremot tror jag inte att man, såsom herr Henningsson framhöll, behöver så lång tid som drygt ett år för att klara dessa saker. I utskottet har vi sagt oss att det ur principiell synpunkt väl är riktigt, att valutslaget så snart som möjligt återspeglas i de kommunala nämndernas och styrelsernas sammansättning. Såsom alla vet, är detta inte fallet för närvarande — med undantag för Stockholms stad. Jag tror att många människor ställer sig frågande till den eftersläpning, som här sker när det gäller både kommuner och landsting.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

Herr talman! Vi är ju överens om att det här spörsmålet skall utredas. Vad herr Hamrin har anfört om vad som tillämpas i Stockholm angående fullmäktiges mandattider kan naturligtvis övervägas, men vi skall då ha i blickfältet de problem som uppstår om vi skulle få en gemensam valdag, något som jag i likhet med herr Henningsson hoppas att vi skall slippa. Om så emellertid blir fallet, kommer sammanräkningarna sannolikt att skjutas fram på ett sätt, som gör att det inte blir så värst stort utrymme mellan sammanräkningen och årsskiftet. Jag tror liksom herr Nilsson i Östersund att man väl behöver den tid som förflyter mellan sammanräkningen och årsskiftet, allra helst om vi skulle råka i den situationen att tiden däremellan blir kortare.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

Herr talman! Det var med en viss självövervinnelse jag avstod från att blanda mig i den intressanta debatten om konstitutionsutskottets utlåtande nr 9. Jag gjorde det för att inte dra upp en längre författningsdebatt, trots att jag hade velat anföra en hel del i anledning av det inlägg som min vän från grundlagberedningen herr Johansson i Trollhättan gjorde. Jag skulle ha velat både kommentera och korrigera honom på åtskilliga punkter, men jag avstod från det. Jag vet nämligen att många av kammarens ledamöter har politiska engagemang i kväll på andra håll, och jag ville inte hindra dem från att fullgöra de uppgifterna. Vad beträffar det statsutskottets utlåtande som vi nu behandlar så är det i år åttonde året i följd, som kammaren skall ta ställning till samma högermotion, ursprungligen utarbetad och väckt av herr Heckscher. Motionen är som sagt i stort sett densamma som tidigare år, men motionärernas namn växlar. Så gör även reservanternas, liksom numret på statsutskottets utlåtande. Argumenten för motionen varierar dock inte, och det finns heller ingen anledning att ändra något på den punkten. Vi tycker att skälen för den ändrade ordning som föreslagits i motionen är lika starka som tidigare. Mot bakgrunden av att motionen väcktes första gången för åtta år sedan kan det då te sig en smula besynnerligt att den egentligen först i år väckt så stor uppmärksamhet, särskilt utanför riksdagen. Här fungerade motionen tydligen som en tidsinställd bomb. Den hade den ovanliga egenskapen att den kreverade först efter åtta år, men krevaden hade i alla fall betydande chockverkan, åtminstone att döma av pressreaktionen. Vi klagar självfallet inte över att våra aktioner för att begränsa statsutgifterna väcker intresse. Ännu bättre vore det naturligtvis om man bemödade sig att läsa rätt innantill, om man verkligen vill det — därom kan man onekligen ha sina dubier. Enligt de yvigaste utläggningarna i pressen skulle besparingsmotionen syfta till en nedskärning av 10 procent på alla huvudtitlar. Till yttermera visso — för att få förslaget att framstå som riktigt nattsvart — tilläggs att försvaret samt hovoch slottsstaten har undantagits. »Kungahuset har således inget att frukta» — för att citera en av tidningskommentarerna. Denna fantasifulla framställning har föga släktskap med motionens verkliga innebörd. Visst skulle det vara bra om man kunde skära ned statsutgifterna med 3 miljarder, särskilt i nuvarande pressade ekonomiska läge, men det tror vi oss nu inte i högerpartiet vara mäktiga. I stället rör det sig om cirka 48 miljoner kronor, och det är en viss skillnad. Motionen går liksom tidigare år ut på en annan budgetteknik än för närvarande. Nu sitter vi i jordbruksutskottet och i statsutskottets fem avdelningar och kkibbar igenom en lång rad hårt bundna små anslag till en mängd verk och myndigheter. Vi kan inte finna att detta är särskilt praktiskt. Det vore enligt vår mening bättre att föra samman de många delposterna till ett anslag eller — då det gäller de minsta anslagen — till ett diverseanslag under varje huvudtitel för att disponeras efter behov under löpande budgetår. Detta skulle också göra det möjligt att anpassa utgifterna till rådande omständigheter. Herr talman! Ännu en gång åberopande vad jag sade i min inledning skall jag av hänsyn till kammarledamöternas engagemang denna gång helt avstå från argumentering och inskränka mig till att yrka bifall till reservationen av herr Kaijser m.fl.

Herr talman! Det är helt riktigt, som herr Björkman säger, att det är för åttonde gången i följd som högern motionerat på denna punkt. Det är ägnat att förvåna att högern, efter det att en utredning om programmering igångsatts och denna utredning dessutom bedrivit viss provverksamhet för att få en så god ordning som möjligt på programmeringen, ändå gång på gång väckt en motion i detta syfte. Jag tycker att herr Björkman skulle be sina partivänner att göra vad han tydligen uppmanar viss tidningspress att göra vid läsningen av högerns motioner, nämligen att läsa utskottsutlåtandet från tidigare år, där det redovisas att programmeringsutredning pågår inom statskontoret. Vidare torde det vara bekant, vilket också framgår av utskottets utlåtande, att den utredningen kommer att avlämna sitt betänkande inom de närmaste månaderna. På den punkten har redan vidtagits de åtgärder som fordras för att få en bättre programmering för utgifterna inom förvaltningen.

Enligt min mening är nämligen detta innebörden i yrkandet, och det medför ingen besparing. Skulle man sänka anslagen och det sedan behövs 10 procent därutöver, så kommer den utgiften senare på tilläggsstat. Det blir alltså inte fråga om någon reell besparing utan endast en formell. Herr talman! Med stöd av det anförda hemställer jag om bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag hyste en svag förhoppning att jag, när jag helt avstod från argumentering för denna motion, skulle kunna förmå herr Lindholm att avstå från att anföra samma argument som förra året. Men se, det lyckades inte! Därför måste jag upprepa vad jag sagt så många gånger tidigare: förslaget betyder självfallet inte att man skulle skära ned städningen med 10 procent, telefoneringen med 10 procent och brevskrivandet med 10 procent. Portot har ju för övrigt höjts i år! Meningen är alltså inte, att varje enskilt litet anslag skulle bantas ned med 10 procent, utan man skulle ta det stora beloppet och skära ned det med 10 procent. Det är vad många inom enskild företagsamhet får göra: de är helt enkelt tvungna att skära ned kostnaderna. Och vi tycker att detsamma borde gälla för den statliga verksamheten. Har man en ram att röra sig inom, så måste man också försöka hushålla med anslagen. Herr Lindholm åberopade att statsutskottet uttalat och jag vet att detta varit argumentet åtminstone under de senaste åren — att »Kungl. Maj:t uppdragit åt statskontoret att i samråd med riksrevisionsverket verkställa utredning rörande bokföring, kostnadsredovisning och programbudgetering inom statsverksamheten». Vi har naturligtvis knutit vissa förhoppningar till den utredningen. I år har vi också kommit litet längre — jag hoppas, herr Lindholm, att det är ett steg i rätt riktning — ty utskottet skriver att statskontoret avser att inom kort avlåta ett betänkande angående programbudgetering. Självfallet emotser vi detta betänkande med stort intresse. Men vi vet inte vad det kommer att innehålla och vad det kan komma att leda till. Många utredningar har ju framlagt förslag som inte lett till några som helst åtgärder, men jag hoppas att detta betänkande skall medföra vissa resultat. Vi är emellertid, herr Lindholm, mycket envetna och vidhåller det förslag vi fört fram under så många år.
Herr talman! Jag vill gratulera herr Björkman om han kan sänka utgifterna för vissa arbetsuppgifter med 10 procent utan att begränsa arbetsuppgifterna.

Herr talman! Den betydelse som justitieombudsmannaoch militieombudsmannainstitutionerna haft i vårt land för den enskildes skydd gentemot övergrepp ifrån överheten har ju till största delen vilat på just den skicklighet, den oväld och den noggrannhet som alltid har kännetecknat dessa höga ämbetsmäns förvaltning av sina uppdrag. Det skulle därför vara ägnat att väcka mycket stor förvåning, om första lagutskottet vid sin granskning skulle kunna komma fram till någon annan uppfattning än den som justitieombudsmannen har givit till känna i sin verksamhetsberättelse beträffande de olika ärenden som där redovisas. Så har ju heller inte skett i år. Det står ett enhälligt utskott bakom utlåtandet. Jag har inte heller begärt ordet för att anmäla någon avvikande mening. Jag har ändå velat knyta några reflexioner till de ärenden i verksamhetsberättelsen som redovisas på sidorna 280—293. Det gäller bland annat ett ty värr inte alldeles ovanligt fall, när en kommun genom sin socialnämnd har försökt att vältra över socialvårdsfall på en annan kommun genom att lämna flyttningsbidrag.

Det är alldeles klart — det finns ingen tvekan på den punkten — att här har ledamöterna i socialnämnden inte handhaft sitt uppdrag på ett sätt som står i överensstämmelse med sociallagens bestämmelser och anda.

Jag finner denna JO:s milda bedömning fullt riktig. Avsikten är ju inte att till varje pris drabba en missdådare, utan avsikten är att se till att felaktigheter blir rättade och att man om möjligt försöker förebygga ett upprepande. Det är kanske en av de viktigaste slutsatser man drar av de ut talanden som JO gör, slutsatsen att det kommer att verka för en bättre rättstillämpning i fortsättningen.

Det här är väl en olägenhet som kommer att elimineras i framtiden allteftersom vi får större och bärkraftigare kommuner som har råd att anställa arbetskraft. Jag tror också att det som har hänt kommer att göra att socialstyrelsen genom råd och anvisningar till kommunerna kan nå en långt större effekt än man kan göra med ett anförande här i riksdagen, men jag tycker ändå det har varit angeläget att få understryka de här synpunkterna på fallet.

Herr talman! Här i kammaren har många gånger påtalats den brist i vår nuvarande ombudsmannainstitution som även påpekas i kommentarerna till 4 8 i instruktionen för riksdagens ombudsmän, nämligen att en ombudsman kan förklara en tjänstemans handlingssätt felaktigt utan att denne har möjlighet att framtvinga rättslig prövning. Upprepade försök har gjorts, bl.a. motionsvägen, att få en i detta avseende välbehövlig ändring i instruktionen, men hittills förgäves. Med hänsyn till den stora uppmärksamhet som MO:s uttalanden och åtgärder alltid röner och till att hans uttalanden många gånger i pressen betecknas som domar och av allmänheten också betraktas som sådana är detta förhållande klart otillfredsställande. Försök från sålunda »dömdas» sida att få rättelse eller upprättelse vinner inte tillnärmelsevis motsvarande uppmärksamhet och kommer många gånger inte alls till allmänhetens kännedom. Den bild allmänheten får blir därför ofta långt ifrån objektiv. Till detta bidrar för ÖövV rigt det sätt varpå ämbetsberättelserna utformas. Där presenteras som regel en ingående redogörelse för ombudsmannens uppfattning, medan motpartens synpunkter ofta refereras ganska summariskt. För »MO-dömda» — jag hoppas alla hör citationstecknen — har det många gånger varit praktiskt taget omöjligt att få sin sak prövad på ett enligt deras uppfattning objektivt sätt. Man måste i detta sammanhang hålla i minnet att det när det gäller andra än rent juridiska frågor eller juridiska aspekter på olika problem inte finns någon anledning att tillskriva en ombudsmans uppfattning större tyngd än en lekmans, men trots detta står det ombudsmannen fritt att bedöma och uttala sig även om andra än rent juridiska aspekter på frågorna. Man måste därför förstå att uttalanden av en ombudsman i frågor där andra anser sig äga större sakkunskap väcker både irritation och opposition. Som belysning av sådana fall kan jag nämna att en vapengrenschef förra året med anledning av ett MO-uttalande lät göra en speciell sakkunnigutredning, som kom till annan uppfattning än ombudsmannen.

Här är självfallet inte platsen att göra någon bedömning av den ena eller andra myndighetens åtgärder eller uppfattning, men uppenbart är att en myndighet måste anse sin egen på sakkunnigutlåtande grundade uppfattning i vart fall vara väl underbyggd. Kraven att i sådana fall kunna få någon form av överprövning synes mig väl befogade. Den enda möjlighet som för närvarande står till buds för den som anser sig orättvist bedömd eller kritiserad av ombudsman är att framföra klagan till riksdagen genom första lagutskottet. Men sådana klagomål torde för det första som regel inte bli föremål för prövning förrän i samband med utskottets granskning av ämbetsförvaltningen, och då torde saken åtminstone för allmänheten ha förlorat sin aktualitet. För det andra ges ju ingen offentlighet åt vad som framkommit vid granskningen i utskot tet. En i allmänhetens ögon »MO-dömd» är och förblir i dess ögon »prickad». Eftersom den enda utvägen till rättelse är en anmälan till utskottet, synes det mig också av särskild betydelse att befogade anmälningar verkligen tas upp till ingående undersökning i eller genom utskottet. Jag är väl medveten om att dessa problem är både svåra och känsliga. Men ju svårare de är, desto angelägnare är det att finna en tillfredsställande lösning. På samma sätt är det givetvis i de fall någon anser att ombudsman i något avseende handlat i strid med gällande instruktioner eller författningar. Förra året uttalade jag därför en förhoppning att utskottet till noggrann prövning skulle ta upp en anmälan från en ämbetsman som ansåg sig utsatt för »obehörig påverkan», ungefär jämförbar med den som i ett annat fall föranlett åtal genom MO. Att min önskan var befogad synes mig sedermera styrkt, bl.a. av juridisk sakkunskap. Det då aktuella målet fördes nämligen av MO till HD, där den åtalade emellertid frikändes. I inlagan till HD anförde försvarsadvokaten bl.a.: »— — — men just därför och jämväl av den anledningen, att militieombudsmannen näppeligen kunnat sväva i okunnighet härom, borde han låta sig ytterligt angeläget vara att icke själv handla så, som han finner åtalbart hos annan ämbetsman.» Det vore av stort intresse att här få höra vilka åtgärder utskottet vidtagit med anledning av denna anmälan, och hur sådana här fall enligt utskottets mening bör utredas och behandlas. Som jag förut påpekat, kommer sådana här fall att vara aktuella intill dess att en tillfredsställande lösning kan presenteras. I år har t.ex. inkommit en annan likartad anmälan mot MO från en ämbetsman. Vederbörande hemställer där att utskottet framför allt borde höra personer som är oberoende av både den ena och den andra parten. Jag tycker att detta låter ganska rimligt, och det vore av värde att höra utskottets uppfattning. Det vore också värdefullt att få höra utskottets mening i en annan fråga sonr gäller vilka principer eller normer det är som bör ligga till grund för bedömningen av de fall, då ombudsman bör fullfölja åtal hos högsta domstolen. I 10 8 instruktionen står bl.a.: »I mål, som blivit vid underrätt anhängiggjort, bör ombudsman fullfölja åtal hos högsta domstolen allenast när synnerliga skäl därtill äro.» Enligt dessa bestämmelser skall alltså ombudsman iaktta stor restriktivitet i detta avseende, vilket ju är fullt naturligt bl.a. av den anledningen att ombudsman till skillnad från andra åtnjuter förmånen att inte behöva prövningstillstånd. När det gäller det mål i högsta domstolen som jag nyss berörde inträffade, att domskälen i det friande utslaget skrevs på ett för den åtalade förmånligare sätt än i hovrätten, och det är för en lekman mycket svårt att förstå vilka »synnerliga skäl» det var som motiverade ett fullföljande med allt vad det förorsakat av arbete i högsta domstolen och kostnader för att nu inte tala om den nervpress och de obehag en åtalad utsättes för. För alla som studerat ombudsmännens verksamhet står säkerligen klart hur svåra uppgifter och vanskliga bedömanden de ofta ställs inför. De är &å ena sidan skyldiga att granska varje till dem ställd anmälan liksom varje händelse av betydelse där det kan synas tveksamt om gällande lagar, författningar eller instruktioner efterlevts. Å andra sidan måste de alltid hålla klart vilka negativa konsekvenser ett ingripande kan få exempelvis i form av onödiga utredningar till dryga kostnader och orimligt ökad arbetsbelastning på redan förut alltför hårt arbetstyngd personal i ämbetsverk, staber eller andra organ, till skada för angelägnare och viktigare uppgifter. Ingen objektiv människa kan betvivla att myndigheter och ämbetsmän i alla instanser nära nog undantagslöst eftersträvar bästa möjliga samhällsgagnande resultat. Självfallet kan det understundom råda olika meningar om medel och metoder. Ofta beror meningsmotsättningar, missnöje eller kritik just på sådana olika uppfattningar om medel och metod eller på skilda tolkningar av gällande förordningar och föreskrifter, men lika ofta eller oftare är nog klagomål och beskyllningar mot myndigheter och ämbetsmän uttryck för okunnighet, missförstånd eller vad som brukar kallas kverulans. Alla vet väl hur berättigat det elaka engelska talesättet är: »Any fool can criticize. Most fools do.» Givetvis är det svårt eller kanske rent av omöjligt för en ombudsman att avgöra om en klagande bör anses vederhäftig, välunderrättad och omdömesgill eller motsatsen. Lika svårt är det att bedöma hur mycket av intresse, arbete och kostnader ett ärende kan vara värt. Ombudsmannen måste i detta avseende alltid navigera mellan Scylla och Charybdis. I årets ämbetsberättelse ägnar MO stor uppmärksamhet åt flygsäkerhetsfrågor inom flygvapnet, d. v. s. ett område som torde vara ovanligt svårbedömt för andra än verkligt sakkunniga. Dessa frågor har sedan länge legat flygledningen särskilt varmt om hjärtat, och det har lagts ned omfattande, skickligt och intensivt arbete för att bemästra de många därmed förenade svåra problemen. Detta arbete har för övrigt i flera avseenden varit banbrytande och så framgångsrikt att vårt flygvapen internationellt anses ligga på toppen när det gäller både flygsäkerhet och effektiv, realistisk stridsutbildning. Mot denna bakgrund är det beklagligt att konstatera en del meningsmotsättningar mellan MO och flygledningen just beträffande dessa frågor, motsättningar som på sina håll inom flygledningen t.o.m. skapat oro för att en fortsatt gynnsam utveckling skulle försvåras.

Jag tror att lagutskottet i detta fall har eller kan ha en mycket stor funktion att fylla, men en av förutsättningarna synes mig i så fall vara att befogade anmärkningar som ställs till utskottet verkligen prövas noga, och att de klagande finner att deras synpunkter vinner beaktande. Meningen är självfallet inte att man därmed skall skapa förutsättningar för anmärkningar utan i stället att lösa problem och utjämna motsättningar och därigenom stärka förtroendet och skapa samarbetsvilja mellan ombudsmannainstitutionen och andra myndigheter till allmän båtnad. Herr talman! Jag har inget yrkande men vädjar till utskottets ärade ordförande att lämna en orientering om utskottets syn på de principfrågor som jag här har berört.